Herr talman! Med anledning av Gunnar Strängs inlägg vill jag i korthet framhålla tre saker. Gunnar Strängs inlägg var ju en de höga skatternas Höga visa. Det är tydligen inte tänkbart för Gunnar Sträng att använda skatter på annat sätt än att höja dem. Gunnar Sträng var nästan förolämpad över att man över huvud taget kunde tänka sig något annat. Än värre var det att besluta om sänkningar. Det är alltså inte tänkbart att tillfälligt, av konjunkturskäl, sänka några skatter, det går bara att höja dem. Det är inte tänkbart att ändra företagsskatter ens om det skulle medföra flera arbeten och göra företagen starka, solida och utvecklingsbara, ja, inte ens om det skulle skapa rättvisa mellan män och kvinnor. Gunnar Sträng är mycket road av att resonera om bordet och dess tillstånd 1976 och 1979. Nu var det nödvändigt att 1976 städa det där bordet rätt ordentligt.

Nu har vi fått ett bord som ger mera för framtiden, mera av tillväxt, produktion och sysselsättning. Skulle Gunnar Sträng beskriva det bord som vi har nu skulle det väl liknas vid ett av svenskt restauranglivs förnämsta festbord. Jag vill påminna om att när riksdagen hade sin sista övning sommaren 1976 beskrev Gunnar Sträng framtidsperspektivet för kammarens ledamöter. Han sade att sysselsättningen skulle bli hög, för det hade meddelats honom vid hans kontinuerliga och mycket täta kontakter. Sedan fortsatte han: ”Nu kan det sägas att det där är väl den optimistiska syn som finansministern brukar föra till torgs, men det är faktiskt en redovisning över vad de personer anser som har den närmaste kontakten med arbetslivet. Den allmänna slutsatsen av vad de har att säga är, menar jag, att vi bör kunna vara garanterade en trygg och god sysselsättning under den tid som vi nu närmast kan överblicka. Man kan ställa olika anspråk på hur lång tid det skall vara fråga om. Låt mig dock säga här att den internationella konjunkturuppgången ändå är ett så bastant markerat faktum att den kommer att hålla i varje fall under 1977. I vissa personliga samtal jag har haft med ledande politiker ute i världen är man beredd sträcka den ytterligare något år fram i tiden.” Så beskrevs ekonomin den 3 juni 1976. Men nu säger socialdemokraterna i finansutskottets betänkande att redan 1976 framstod det som klart att svensk ekonomi stod inför svåra problem. Den bild som jag nu tecknar för kammarens ledamöter är en bild av en svensk ekonomi med åtskilliga starka sidor men också åtskilliga problem att arbeta med under kommande år. Jag tror att den bilden stämmer bättre med verkligheten. Men låt oss inte glömma att jag sade både-och, många starka sidor men också åtskilliga problem. Slutligen skall jag beröra frågan om statsbudgetens omfattning och budgetunderskotten. Gunnar Sträng talar om slappheten i statshushållningen i samma allmänna ordalag som åtskilliga andra har gjort. Verkligheten är ju ändå den att de olika partiernas budgetalternativ ligger på ungefär samma nivå. Sedan kan man alltid resonera om en eller annan punkt i en statsbudget. Gunnar Sträng ironiserar över att vi har satsat pengar på stridsflygplan som aldrig skulle flyga. Jag tycker kanske att Gunnar Sträng borde vara litet försiktigare med detta, så många stålverk som aldrig skulle komma att fungera som han har varit med om att planera. Det fanns ändå skäl att fundera över hur svensk flygindustri skulle se ut — med tanke på den betydelse för svenskt försvar, för teknologisk utveckling och för sysselsättningen som ett sådant beslut skulle ha. Jag tror att det budgetalternativ som vi har valt är det bästa, med tanke på tryggheten och sysselsättningen för människorna. Det hade inte varit bättre att få ett lägre budgetsaldo genom de många skattehöjningar som socialdemokratin har förordat. Det hade inte varit bättre att få ett lägre budgetsaldo genom minskade satsningar på social trygghet och arbetsmarknadspolitik. Men förvisso behövs det ett hårt arbete för en bättre budgetbalans under de kommande åren. Jag hoppas att alla partierna kommer att inte bara verbalt i talarstolar utan också i bänkarna i kammaren, när man skall rösta, vara beredda att medverka till den bättre budgetbalansen. Då kommer det förvisso att krävas många insatser. De långa listorna över socialdemokratins ytterligare utgiftsförslag tyder ändå på att det fortfarande är långt mellan ord och handling. Jag hoppas att nästa mandatperiod kommer att förkorta den sträckan.
Herr talman! Jag behöver inte alls vara så mångordig som budgetministern. Jag har nog möjlighet att fatta mig litet kortare och vara mer konkret. Den beskrivning som han citerade från våren 1976 hade ett fel. Jag utgick inte i mitt anförande från att vi efter september eller rättare sagt den I oktober 1976 skulle ha en borgerlig regering. Jag utgick faktiskt från att socialdemokratin skulle ta det fortsatta ansvaret, och då tycker jag att beskrivningen var ganska riktig. Jag har här en statistisk kurva, gjord i OECD, om industriproduktionen och tillväxten under de här åren. Den stämmer alldeles utomordentligt bra med vad herr budgetministern citerade från min redovisning. Det var en klar uppgång i OECD-ländernas industriproduktion under 1976, och den fortsatte under 1977 och under 1978. En diametralt motsatt utveckling beskrev enligt samma grafiska framställning den svenska industriproduktionen som höll sig väl uppe t.o.m. 1976, gick brant ner 1977 och hade hämtat sig något under 1978 — men den är ännu inte uppe i det utgångsläge där den borgerliga regeringen startade sin hantering av verksamheten. Jag tror att jag med det, herr talman, har bemött herr budgetoch ekonomiministern.

Uppenbarligen var det et märkligt val i september 1976, eftersom den retroaktiva effekten var så omfattande.
Herr talman! Nu är jag besviken på budgetoch ekonomiministern. Om han talar om industriproduktionens ökningstakt kan jag delvis förstå honom, men om han talar om industriproduktionens volym är det helt klart att det är en avgörande skillnad mellan vad som åstadkoms i mitten på 1960-talet och under de intressanta åren 1976 och 1977. Vad jag konstaterar är att vi hade en stadig uppgång i den svenska industriproduktionen fram t.o.m. 1976, då kurvan utplanades. Under 1977 gick industriproduktionen snabbt ned, och den har inte återhämtat sig under 1978. Vad det blir för resultat under 1979 vet vi ännu ingenting om. Det varen helt annan utveckling än vad omvärldens industriländer representerade. Herr Mundebo blev litet irriterad över att jag talade om slappheten i hans budgetpolitik, och han kallade det ett allmänt tal. Men jag tror att han, om han lyssnade någorlunda uppmärksamt på mig, när det gäller de år under vilka han har haft ansvar för budgetpolitiken fick en hel katalog över utgifter som jag anser vara ur budgetens synpunkt onödiga.
Herr talman! Jag talade som alltid i detta sammanhang om förändringarna i svensk ekonomi. Det är riktigt att det har lämnats en katalog både över ytterligare statsutgifter och över ytterligare statsinkomster.

Det blir alltså inte bara pluseffekter utan också minuseffekter.

Herr talman! Jag kommer kanske att skilja mig litet från de övriga debattörerna genom att jag skall försöka hålla den talartid som jag har anmält — trots att jag möjligen hade anledning att inte göra det, med tanke på talmanskonferensens fortsatta eminenta förmåga att egentligen desorganisera kammarens arbete. Herr talman! Låt mig beträffande dagens debattema säga följande. Den ljusa framtidsbild som budgetministern presenterade i sin kompletteringsproposition har i rätt stor mån retuscherats av finansutskottet. Man har tvingats att ta hänsyn till det faktum att den bistra verkligheten och herr Mundebos fromma förhoppningar inte har gått särskilt bra i par. Men naturligtvis är det inte fråga om någon omvändelse från utskottsmajoritetens sida. Det rör sig bara om litet mindre optimism. Utskottsmajoriteten framhärdar i uppfattningen att statsfinanserna, exporten, sysselsättningen, prisutvecklingen etc. kan klaras, om i huvudsak fyra förhoppningar går i uppfyllelse: 1. Om konjunkturen i de ledande kapitalistiska länderna — i första hand i Västtyskland — förbättras så att de ökar importen från Sverige. 2. Om de svenska exportföretagen är återhållsamma i sin prissättning så att det kan bli fråga om en volymökning. 3. Om oljebolagen visar tillbörlig hänsyn till den knaggliga svenska ekonomin och visar återhållsamhet i sina prissättningar. 4. Om ”arbetsmarknadens parter” — dvs. arbetare och tjänstemän är lika ”ansvarskännande” i kommande avtalsförhandlingar som i de föregående — alltså i klartext godtar en fortsatt standardsänkning. Om alla dessa önskningar går i uppfyllelse, då går det vägen, menar egentligen utskottet. Men, herr talman, kriserna i kapitalismens system uppträder lagbundet och oberoende av vad ett riksdagsutskott i det lilla Sverige skriver. Och även den varmaste anhängare av vårt system måste erkänna att kriserna kommer med allt tätare intervaller. Den tillfälliga konjunkturuppgång som regeringen dragit stora växlar på är nämligen just tillfällig. Kurvan pekar nedåt i USA. Och OECD räknar med ”en viss försvagning” i medlemsländerna redan under det här året. Den hett åstundade draghjälpen från de stora kapitalistiska länderna kan därför visa sig vara till ringa eller kanske ingen hjälp för den svenska återhämtningen på ekonomins område. Att över huvud taget — och framför allt med hänsyn till de snabba konjunkturväxlingarna— förvänta sig att de svenska exportföretagen plötsligt skulle inrikta sig på volymökningar i stället för vinstökningar — det är med förlov sagt naivt. Jag tror att man har mycket svårt att hålla sig för skratt i exportföretagens direktionsrum när man läser sådana politiska barnsligheter. För barnsligheter är vad det är. Kapitalistiska företag förvandlas inte till samhällsekonomiska institutioner på vördsamma framställningar från finansutskottet. Därför är skrivningen på s. 26 i betänkandet kvalificerat slöseri med både tid och pengar. I motionen 1976 pekar arbetarpartiet kommunisterna på den ytterligare belastning på ekonomin som de ökande oljepriserna innebär. Vi framhåller att detta bekymmer är självförvållat därför att alla partier utom vårt parti har accepterat en fullständigt absurd energipolitik. Det är ytterligare 6 å 8 miljarder som skall tas för att täcka kostnaderna för fyra anläggningar som skall vara färdiga men icke brukas. Både utskottsbetänkandet och gårdagens meddelande om prishöjningar har gett oss ännu mera rätt i vår uppfatt Därför är förhoppningar om både tillräckliga oljekvantiteter och stabila priser på varan samma önsketänkande som förhoppningarna om exportföretagens återhållsamhet i sin prissättning. Eftersom detta är en mycket viktig sektor som har avgörande betydelse för den svenska ekonomin, sysselsättningen osv. anser jag att finansutskottet tagit alltför lätt på problematiken. Det hade varit på sin plats om utskottet använt sin initiativrätt och rekommenderat en annan, en nationell energipolitik, där landets egna stora tillgångar skulle ha tagits till vara. Herr talman! Trots konstaterandet att företagen på nytt skär guld med täljknivar och har vad som på utskottsoch regeringsspråk betecknas som överlikviditet upprepas uppmaningen till de arbetande om återhållsamhet i lönekraven. Jag är ganska övertygad om att den uppmaningen kommer att förklinga ohörd; även om man kan få en och annan företrädare för den fackliga rörelsen att lyssna och instämma, har arbetarna i vårt land definitivt tagit avstånd från svångremspolitiken. Även för utskottsmajoriteten borde händelserna på arbetsmarknaden denna vår i samband med de lokala löneförhandlingarna ha varit en fingervisning om att det är lönlöst att istadigt fasthålla vid Svenska arbetsgivareföreningens krav på sänkt standard för arbetarklassen och ökade vinster för kapitalet. Med samma skärpa måste också arbetarrörelsen tillbakavisa de krav som ständigt återkommer och som i går framfördes av Nils Åsling i den här debatten, nämligen om samhällskontrakt. Jag betraktar därför budgetministerns och utskottsmajoritetens antagande om den kommande avtalsrörelsen som ett pliktskyldigt bidrag till den kampanj som SAF bedriver under titeln ”Sätt fart på Sverige”, med andra ord ett av de många uppdrag som den här och den föregående regeringen fått från det här landets verkliga makthavare: monopolen och storfinansen. Betydligt allvarligare är emellertid det konkreta förslag i denna anda och detta syfte som utskottet lägger fram, nämligen förslaget om konto för likviditetsutjämning. Förslaget är ingenting annat än ett slag i ansiktet på arbetarklassen och alla vanliga skattebetalare i vårt land. Utöver de miljarder som flyttats från statskassan till företagen med motivering att man måste rädda sysselsättningen vill man nu lagfästa subventionspolitiken, något som 1.0. m. skatteutskottet sätter ett frågetecken för i kanten. Vi har i vår motion 2691 yrkat blankt avslag på förslaget. Vi noterar att även socialdemokratin avvisar liggande förslag. Socialdemokraternas alternativa förslag om vinstavsättning till en särskild investeringsfond är emellertid enligt vår uppfattning inte något verkligt alternativ — förslaget innebär ju inte att man skall dra in företagsvinster till statskassan, utan bara att man skall deponera en del av vinsten. Socialdemokratin har i flera sammanhang pekat på de senaste årens utflöde av pengar från statskassan till företagen. En logisk konsekvens av sådana påståenden borde vara ett förslag som kunde vända penningströmmen från företagen till statskassan. Behovet av en förstärkning av statsfinanserna råder det ingen oenighet om mellan socialdemokraterna och oss — och hela arbetarrörelsen; det kan man utgå från. Men att ytterligare öka skatterna för de arbetande människorna borde vara främmande för hela arbetarrörelsen. Jag lyssnade uppmärksamt på Olof Palmes tal, där han berörde skatteproblematiken. Jag kunde i det talet uppfatta ett mycket bestämt ställningstagande för en skattepolitik som innebär att man skulle lindra skatterna för de arbetande människorna och lägga högre skatter på företagen och lindra kommunalskatterna. Jag delar till hundra procent den uppfattningen. Det skulle betyda ett uppbrott från den skattepolitik som har präglat det här landet under de senaste tre åren men också — tyvärr — under de tre senaste decennierna. Låt mig för att stryka under vad jag säger ge några sifferexempel på skatteutvecklingen i vårt land. Kommunalskatten har ökat från 1965, då den utgjorde 17 kr. i genomsnitt, till att 1977 utgöra 29 kr. Bruttonationalprodukten i landet steg 15,1 gånger under perioden 1946-1977. Industriarbetarens lön ökade under samma period 9,5 gånger. Hans direkta skatt ökade 34,8 gånger under denna period. Det vore olyckligt om Gösta Bohman ensam fick företräda uppfattningen att skatterna i det här landet är för höga. Arbetarrörelsen måste slå fast att skatterna för vanliga inkomsttagare i vårt land är på tok för höga. Men de är för höga därför att företagen icke betalar sin andel av skatteintäkterna. Arbetarrörelsen måste slå fast: Vi är icke anhängare av att reducera samhällets inkomster, men vi vet varifrån de pengar skall tas som behövs för att täcka upp det här. Låt mig säga att år 1950 svarade företagsskatterna för 13,8 26 av samhällets intäkter. År 1977 svarade de för 2,9 96 av samhällets intäkter. Vi kommunister hälsar med tillfredsställelse en förändring av synen på skattepolitikens område och är beredda att delta i den kampen. Låt mig sedan ta upp de allmänna riktlinjerna för budgetregleringen som återfinns i utskottsskrivningen. Den är faktiskt i motsats till tidigare litet mindre regeringsbunden. Exempelvis konstaterar man att underskottet i statsbudgeten sedan regimskiftet 1976 har vuxit i en takt som saknar motstycke i vårt land och i vår omvärld. Nivån på det statliga budgetunderskottet har från budgetåret 1975 80 ökat från 3,7 miljarder till 50,8 miljarder. Det är inget häpnadsväckande att statliga budgetunderskott stiger under en ekonomisk krisperiod. Men ökningen under de senaste åren är helt medveten från de borgerliga politikernas sida som drivit in landet i denna situation genom en felaktig ekonomisk politik. De borgerliga partierna har gett generella bidrag till industrin, gjort kraftiga minskningar på inkomstsidan genom att ta bort den allmänna arbetsgivaravgiften och bidragit till extra kostnader i samband med kärnkraftsspelet. Den nuvarande situationen leder till ökad utlandsupplåning. Enligt prognoserna kommer den att bli 5 äå 6 miljarder år 1979, vilket innebär en ökning med 3 miljarder från 1978. Ränteutgifterna på den samlade statsskulden är nu den utgiftspost som växer med lavinartad fart i budgeten. För nästa budgetår kommer den att ligga på ungefär samma nivå som de redan otroligt höga militärutgifterna, alltså nästan 16 miljarder. Denna situation kan med rätta betecknas som en statsfinansiell kris i vårt land. Konsekvenserna av denna utveckling, om den inte snabbt kommer att brytas, blir ödesdigra för de arbetande människorna i vårt land när det gäller levnadsstandarden. De kommer att innebära omfattande social nedrustning, ett hot mot den sociala tryggheten och sjunkande realinkomster för de breda folklagren. De förslag som kommer från de borgerliga partierna om social nedrustning och avgiftsfinansiering är djupt reaktionära. I stället krävs det i vårt land helt andra åtgärder. En sådan åtgärd skulle vara en omorientering av handelspolitiken. Utskottet har också gett argument för detta när man skriver att den ekonomiska tillväxten i OECD-länderna bedöms bli ca 4 2, medan man räknar med att ökningen i vad man kallar statshandelsländerna, alltså den socialistiska delen av världen, kommer att bli 5 å 6 ?v per år. Arbetarpartiet kommunisterna har i många sammanhang pekat på nödvändigheten av konkreta åtgärder från regeringshåll för ett ökat ekonomiskt utbyte med SEV-länderna. Det finns i dag all anledning att återupprepa detta krav. Men det finns också all anledning för svensk arbetarrörelse att slå fast att man inte längre kan acceptera att ca 50 000 industriarbetsplatser varje år försvinner ur vårt land. Under den borgerliga regeringstiden har vi alltså tappat 150 000 industriarbetsplatser. Men detta är icke resultatet av att svenska företag inte anser det vara lönsamt att investera utan ett resultat av att de anser det mer lönsamt att investera i andra länder. Mot denna politik måste svensk arbetarrörelse mobiliseras för att ändra utvecklingen. Vi kräver en annan inriktning av den ekonomiska politiken. Den bör grundas på följande frågeställningar. Först och främst måste man stimulera köpkraften i de breda lagren. Bostadsbyggandet måste ökas till 75 000 lägenheter per år. Ingen ny momshöjning skall ske i höst, utan i stället en avveckling av omsättningsskatten. En successiv övergång bör ske till produktionsbeskattning, som i det första steget skall gälla investeringar som enbart utförs i syfte att spara arbetskraft. En industriell utbyggnadsplan för ökad sysselsättning inom industrin behövs. Och ett generellt förbud mot kapitalexport bör införas.

Herr talman! Vid kammarens allmänpolitiska debatt i januari hade jag anledning att ge uttryck för den oro man från fackligt håll kände över att exportföretagen tenderade att höja sina priser. De fördelar som var på väg att vinnas genom löntagarnas uppoffringar hotades av företagens bristande samhällsekonomiska ansvar. I stället för att satsa på en ökning i volym och därmed sysselsättning, var man angelägnare att söka ta ut så höga vinster som möjligt i den uppåtgående konjunkturen. Det som sedan skett har inte på något sätt minskat den oron. Till synes oberörda av den ekonomiska utveckling man kan se framöver, fortsätter många exportföretag sin kortsiktiga vinstmaximeringspolitik. Utan grund i egna kostnadsfördyringar, föranledda av exempelvis avtalsmässiga löneökningar, tar de ut de priser som exportmarknaden kortsiktigt tål. Därmed försummar de att ta de nya marknadsandelar som den förstärkta konkurrenskraften skulle medge och underlåter med detta att mer långsiktigt trygga exportvolym och sysselsättning. Trots det oroande i det här handlandet har jag inte sett någon kampanj från Svenska arbetsgivareföreningen eller de tre borgerliga partier som åren 1976-1978 så ihärdigt propagerade för att löntagarna måste dra åt svångremmen för att rädda landets konkurrenskraft. Den uppgång i den svenska ekonomiska aktiviteten som vi nu en tid kunnat glädjas åt, finner tyvärr ingen liknande fortsättning sett i det internationella perspektivet. OECD:s bedömningar pekar på en relativt svag utveckling. Man räknar med en tillväxt på 3 96. Samtidigt tornar en rad mörka moln upp sig vid horisonten. Prisutvecklingen är oroande i flera länder. Årstakten i prishöjningarna är nu 10 96 i Västtyskland och 13 96 i USA. Det finns tendenser till stigande råvarupriser också på annat än oljan. Osäkerheten om oljepriserna och inflationsrädslan över huvud taget, gör att regeringarna tvekar inför att öka aktiviteten. Men om inget görs, kan man räkna med att den arbetslöshet som i dag ligger vid ca 17 miljoner i OECD-länderna om några år kommer att öka till 20-25 miljoner. Sett i det här perspektivet, kommer Sverige med sitt stora utlandsberoende inte att få någonting gratis. Vi måste tvärtom vara mycket uppmärksamma på våra möjligheter att behålla och helst ta nya marknadsandelar för att därmed trygga sysselsättning och även reallöner. Ett sådant läge kräver solidaritet med landets ekonomi, inte bara från löntagarna, utan också från näringsliv och regering. Vad har då Sverige för möjligheter att klara sig mot bakgrund av detta internationella perspektiv? Skall vi resignera inför marknadskrafterna och på samma sätt som i flera andra OECD-länder acceptera en hög arbetslöshetsnivå? Skall vi fortsätta att försöka svälta oss ur också kommande Nej! Från svensk arbetarrörelse har vi aldrig accepterat en sådan uppgivelse inför marknadskrafterna, en så låg ambition från samhället att man godtar arbetslöshet som något naturnödvändigt. Vi måste vara beredda att ta nya grepp i ekonomin, att försöka rida ut svårigheterna även med risk för att lyckas mindre bra, som exempelvis åren 1975-1976. Vi måste våga ett nytt försök att klara en kommande kris genom att lägga grunden redan nu. Vi måste tro oss om att kunna föra en bättre ekonomisk politik än vår omvärld med syfte att trygga arbete och en rättvist fördelad välfärd. Det finns enligt min mening i det här landet en rad fördelar som talar för att vi skulle kunna klara ett sådant försök. Vi har exempelvis en vid internationell jämförelse unikt hög facklig organisationsgrad. Det betyder en stark fackföreningsrörelse. Med styrka följer i en demokratiskt uppbyggd folkrörelse också ansvar. Så länge som en facklig organisation är svag och splittrad kan den också tillåta sig att föra en lokal lönekamp utan hänsyn till helheten. Det är vad vi kan iaktta i länder med låg organisationsgrad. Men i samma stund som man blir stark och drivs av att solidariskt hävda sina medlemmars intressen, måste man handla med ansvar mot hela samhällsekonomin. Det gör löntagarnas organisationer i det här landet. Vi har också ett förhandlingssystem som gör att vi kan lösa motsättningar av fördelningar av produktionsresultatet i regel utan att behöva gå till konflikter. Systemet bygger på en ömsesidigt respekt mellan parterna trots ideologiskt olika utgångspunkter. I den respekten har ingått att inte misstänkliggöra motpartens heder eller demokratiska trovärdighet. Systemet har varit framgångsrikt också när motsättningarna varit stora och visat att arbetsmarknaden klarat sig väl så bra i länder där staten gått in med inkomstpolitiska lösningar. Men den anda som håller vårt framgångsrika förhandlingssystem vid liv är inte en gång för alla given. Den kan skadas svårt, om en part går ut i en hård kampanj i syfte att undergräva förtroendet för den andra. Med den konfrontationsoffensiv som Svenska arbetsgivareföreningen och med den lierade andra företagarorganisationer drivit sedan årsskiftet har man tagit på sig ett stort ansvar. Risken är uppenbar för att det vi gemensamt byggt upp med stor möda snabbt kommer att raseras. Och skulle vi skada själva förmågan att talas vid över förhandlingsbordet — ja, då skadar vi också landets ekonomi. Jag tycker, med hänsyn till vad som har anförts på den punkten här tidigare i dag, att det hade känts bättre om vi också hade fått en deklaration från Gösta Bohmans sida om hans inställning till denna simpla kampanj som fortfarande pågår. En annan tillgång för vårt lands ekonomi har varit den jämförelsevis stabila politiska situationen, som har förskonat oss från en uppdelning i många småpartier. Det uttalade målet att verka för en jämnare fördelning har motverkat en uppsplittring av folket. Trepartiregeringens sönderfall och folkpartiregeringens många parlamentariska nederlag har utan tvivel rubbat människors tilltro till politiken. När man därtill för en ekonomisk politik, bl.a. genom skatterna, som går emot breda löntagargrupper är man inne på vägar som också reducerar den här tillgångens värde för samhällsekonomin. Sammantaget menar jag att vi fortfarande har ett viktigt försprång framför vår omvärld, inom såväl arbetsmarknad som parlament. Utifrån detta borde den ekonomiska politiken bygga på två framgångsvägar: 1. Vi borde rikta in oss på en lugnare kostnadsoch prisutveckling än omvärlden. 2. Detta måste ske utan att löntagarna på nytt skall ”offra” sig i form av ökad arbetslöshet och sänkt standard. Den inflationstakt som vi levt med under senare delen av 1970-talet har lärt inte minst landets löntagare att det inte längre är de nominella löneökningarna som räknas. Det intressanta är vad man kan få ut i real utveckling. Och då tror jag att en lugnare utveckling har mer att ge än en kapplöpning mellan löner och priser. En antiinflationspolitik som inte minst kan stoppa de pådrivande förväntningarna om inflation fordrar mycket bestämda tag från regering och riksbank. Skall den vinna uppslutning och trovärdighet måste den också ha löntagarna på sin sida. På samma sätt som vi från fackföreningsrörelsen drivit den solidariska lönepolitiken skulle vi vilja se en solidarisk antiinflationspolitik, dock utan inslag av samhällskontrakt eller nya svångremmar. Denna goda karamell tror jag dock uppriktigt sagt inte är uppnåelig i nuvarande politiska situation. Men det är min och fackföreningsrörelsens förhoppning att den skall vara för handen om drygt tre månader. Det skulle väsentligt underlätta den svåra avtalsrörelse vi då skall ge oss i kast med. I dag verkar krafter som på olika sätt kommer att ytterligare försvåra den. Ansvaret faller därför tyngst på dessa, vilket borde inses, inte minst av dem som i övrigt bedöms som ärade och värderade ledamöter av denna kammare.

Ärade kammarledamöter!

En jämnare fördelning av arbetsuppgifterna är därför mycket angelägen om grundligheten i riksdagsarbetet inte skall eftersättas och arbetsförhållandena i riksdagen inte skall bli helt oacceptabla. För att åstadkomma detta blir det sannolikt nödvändigt med väsentliga förändringar i riksdagsordningen. Inte mindre än 59 ledamöter kommer nu att avgå från riksdagen. Andre vice talmannen Tage Magnusson, som blev ledamot i första kammaren 1952, lämnar nu riksdagsarbetet och talmansuppgiften, som han fullgjort med oväld och skicklighet. Jag riktar här ett tack till Tage Magnusson för hans insatser i kammarens presidium och för hans riksdagsmannagärning i övrigt. Sven Andersson i Stockholm lämnar nu riksdagen, som han tillhört i 37 år. Som ledamot av regeringen under 28 år har han varit konsultativt statsråd, kommunikationsminister, försvarsminister och utrikesminister. Rune Johansson i Ljungby avgår efter 30 riksdagsår. Han tillhörde regeringen i 20 år och var inrikesminister och industriminister. Sven Andersson och Rune Johansson har båda under lång tid varit förgrundsgestalter i vårt lands politiska liv. Även Erik Adamsson kan se tillbaka på 30 händelserika riksdagsår. Utrikesutskottets vice ordförande Anna Lisa Lewén-Eliasson, trafikutskottets ordförande Sven Mellqvist och Birger Nilsson har 28 riksdagar bakom sig och ordföranden i riksdagens revisorer Fritz Börjesson 26. Knut Johansson och Jan-Ivan Nilsson har varit verksamma i riksdagen under 24 år, Tage Johansson i 23 år, vice ordföranden i socialförsäkringsutskottet Eric Carlsson liksom Per-Eric Ringaby i 22 år. Alvar Andersson har fullgjort 21 riksdagar och vice ordföranden i arbetsmarknadsutskottet Bengt Fagerlund, vice ordföranden i trafikutskottet Carl-Wilhelm Lothigius och Lars Schött 20 riksdagar. Efter 19 år avslutar Gördis Hörnlund, Gillis Augustsson och Arne Blomkvist sin verksamhet i riksdagen. Förutvarande statsrådet Bo Turesson, Arne Persson och Ove Nordstrandh kan se tillbaka på 18 riksdagsår. Till dem jag här nämnt och till alla övriga ledamöter som nu lämnar riksdagen riktar jag ett varmt tack för deras värdefulla arbetsinsatser och för gott kamratskap. Samtidigt tackar jag också de ledamöter som kommer att fortsätta i riksdagen för det betydelsefulla arbete de utfört under det gångna året. Ett särskilt tack vill jag uttala till vice talmännen för gott samarbete och värdefull hjälp. Jag framför också kammarens tack till riksdagsdirektören för hans ansvarsmedvetna och skickliga arbete. Likaså vill jag ge uttryck för vår tacksamhet till kanslipersonalen, stenografkåren och all övrig personal för utomordentliga arbetsinsatser och beredvillighet även när arbetsbördan varit mycket påfrestande. Jag har haft förmånen att få vara med i riksdagen sedan 1943, de sista elva åren som talman. Det har varit en synnerligen intressant och stimulerande tid. Jag tackar er alla, ledamöter och personal, för gott kamratskap och värdefull gemenskap, för stor förståelse och visat förtroende. Allt detta kommer jag att sakna men också gärna minnas. Den sommar som nu väntar hoppas jag skall bli skön och angenäm för alla med tillfälle till avkoppling och rekreation, även om valrörelsen — som redan börjat — kommer att ta mycket av ledamöternas tid i anspråk.
Herr talman, Henry Allard, chef, arbetskamrat, vän, den som vi upplevt mycken glädje tillsammans med, den som vi delat många bekymmer med, den som gett oss många goda råd! Riksdagens förhandlingar och arbete i den mån det gäller den administrativa delen fungerar bra. Misstag görs inte i propositionsordningar, voteringar, protokollföring e. d. Var och en vet att bakom detta finns en stor apparat med många skickliga medarbetare, som utför ett samvetsgrant, ibland uppoffrande arbete för att allting skall fungera. Henry Allard har inte endast varit den opartiske och skicklige talmannen, som leder kammarens förhandlingar, utan han har också varit chef för hela den stora enhet som står bakom det mer synliga arbetet. Han har vidare varit ordförande i förvaltningsstyrelsen och därigenom högste ledare för förvaltningskontorets personal. Henry Allard har visserligen haft många medhjälpare, men det slutliga avgörandet i kontroversiella frågor måste fattas av talmannen — av Henry Allard. Efter ett tvåkammarsystem som funnits i över 100 år uppstod förvisso många problem då den svenska riksdagen skulle övergå till att arbeta i ett enkammarsystem. Det blev under Henry Allards ledning som denna stora förändring skedde. Han hade under två år varit talman i riksdagens andra kammare och var väl skickad att leda arbetet i den nya form som riksdagen nu skulle arbeta i. Det blev också han som fick utforma den nya proceduren med talmannen som ledare av regeringsbildningen. När Henry Allard nu, efter inte mindre än nio år som talman i den samlade enkammarriksdagen, lämnar sitt uppdrag gör han det med all heder. Svenska folket kan vara tacksamt för att dess valda representanter fått arbeta under så skicklig ledning. Vi som nästan dagligen haft förmånen att samarbeta med Henry Allard har alltid uppskattat hans goda omdöme, hans villighet att lyssna på andras åsikter, hans förmåga att sammanjämka olika meningar och hans vänlighet och omtänksamhet mot både ledamöter och personal. Det är svårt att i ord tolka den tacksamhet som nu strömmar emot Henry Allard. Endast några få av riksdagens tjänstemän kan vara närvarande i kammaren vid detta tillfälle, men Henry Allard kan vara förvissad om att alla som har sin verksamhet i riksdagen, var de än befinner sig, instämmer i det tack som jag nu framför från vice talmännen, som står här berdvid mig, och från hela personalen. Vårt varma tack till dig, Henry Allard, för din gagnerika och ansvarsfulla gärning som talman i Sveriges riksdag!

Herr talman! Klubbslaget varmed ni snart skall bekräfta att denna session är avslutad kommer att bli ljuvlig musik för våra öron. Vi har längtat efter detta ögonblick. Medan vi har suttit här den senaste månaden har häggen vissnat och syrenerna börjat sloka. Kammarens ledamöter ser alltså med glädje fram mot den kommande ledigheten. Men det finns malört i bägaren. Många kamrater återvänder inte i höst — vi hörde nyss namnen på några av dem — och det värsta är, herr talman, att ni är en av dem. Även andre vice talmannen, herr Tage Magnusson, som vi lärt oss uppskatta som ledare för våra förhandlingar, lämnar oss. Vi tackar Tage Magnusson för väl fyllt värv som talman och för det goda kamratskapet över partigränserna. Jag framför här också kammarens tack till herrar vice talmännen Torsten Bengtson och Karl Erik Eriksson, till kammarens sekreterare Sune Johansson Nr 174 och till vår erfarna och kunniga personal, som vi hoppas får en välförtjänt semester och en skön sommar. När ni nu, herr Allard, lämnar talmanskapet har ni ett långt aktivt liv som politiker att se tillbaka på. Nära fyra decennier som riksdagsman och över ett decennium som talman säger allt. Jag står nu här med partiledarna omkring mig för att å riksdagskollegernas vägnar tacka er för era insatser under alla dessa år och för er tid som talman. Det första jag då vill säga är att ni kommer att bli mycket saknad både här i kammaren och ute hos medborgarna i landet, som har vant sig vid att se er leda förhandlingarna när dessa har skickats ut genom television till allmänheten. Det andra jag vill säga är att alla här församlade haft ett stort förtroende för det sätt varpå ni har lett förhandlingarna. Ni har alltid varit vänlig och tillmötesgående, men också bestämd och alltid korrekt. Ni har bara behövt höja ögonbrynen och ändra röstläget en liten aning för att det skulle bli ordning i klassen här. Ni har visat ett oändligt tålamod, och jag tror att jag aldrig sett er riktigt irriterad, trots att ni borde ha blivit det ibland. Med suveränt lugn och säkerhet i alla situationer har ni givit en tyngd åt talmanskapet som stärkt den svenska riksdagens anseende. Jag har svårt att föreställa mig att talmanskapet kan utövas med större opartiskhet och oväld än ni har visat. Det tredje jag vill erinra om är det sätt varpå ni under två regeringskriser löste den nya maktpåliggande uppgiften som åvilar talmannen. För detta har ni med all rätt rönt allmän uppskattning och tillvunnit er respekt och stort förtroende hos partierna och hos allmänheten. Det jag till sist vill erinra om är Henry Allard som vän, kamrat och kollega. Han känner namnet på oss alla här i kammaren. Redan det är en stor prestation. Men han har dessutom hunnit att lära känna oss litet närmare nästan allesammans och har många vänner i denna kammare och från tidigare riksdagar. Det känns alldeles särskilt vemodigt för de nära vännerna att Henry Allard drar sig tillbaka från riksdagsarbetet. Vi tackar vår talman för gott kamratskap och vänskap, och vi hyllar honom för stor och uppskattad gärning i riksdagens och folkets tjänst. Vi hoppas att Henry Allard alltjämt ställer upp i det allmännas tjänst med sin stora erfarenhet och kunnighet och sitt goda omdöme. Jag har nu i uppdrag att till Henry Allard överlämna från samtliga ledamöter i Sveriges riksdag denna minnesgåva, som uttryck för vår stora tacksamhet och vår stora uppskattning. Vid överlämnandet av denna minnesgåva utbröt spontana och långvariga applåder från kammarens ledamöter och övriga närvarande.

Ärade kammarledamöter, kära vänner! Jag tackar Sven Andersson och förste vice talmannen Torsten Bengtson för de mycket vänliga ord som här har riktats till mig. Jag tackar er alla för den vackra och förnämliga gåva som jag fått mottaga. Den kommer ständigt att påminna mig om det värdefulla kamratskap och den värdefulla gemenskap jag känt med er i riksdagen. Tack!